Herr talman!

Jag skall återkomma härtill och nu bara beklaga att fru Lewén-Eliasson inte gick med reservanterna som ställer ett klart yrkande på att inget beslut skulle fattas om F 18 nu. Hon nöjde sig med en liten blank reservation som därvidlag säger mycket litet. Får jag fortsätta med några polemiska reflexioner skulle jag vilja göra det i anslutning till vad herr Mellqvist yttrade till herr Nihlfors beträffande problemet varför man inte uppnådde enighet. Herr Mellqvist sade att man hade lyckats, om man velat diskutera första året, men jag vill bara påminna honom om vad han vet lika bra som jag, att det inte fanns någon möjlighet att diskutera detta sedan försvarsministern själv hade lämnat ett klart besked att kostnadsramen därvidlag var låst. Försvarsministern lämnade beskedet direkt till oss på förfrågan. Därmed var en fjärdedel av hela den period, som uppgörelsen skulle omfatta, för att inte säga hälften ty även ett år tidigare var låst, borta ur bilden. Det återstod alltså en tvåårsperiod att diskutera, vilket sannerligen inte medgav någon rörelsefrihet för en uppgörelse.

Tidigare har den metoden använts att myndigheterna fått utarbeta detaljuppläggningen, men nu har departementet i hög grad övergett denna budgetteknik, vilket jag för min del finner beklagligt. Någon av talarna sade att det är självklart, att man därvidlag måste ha rätt att ändra på vad myndigheterna gör. Ja, självklart finns den rätten. I vissa fall har man emellertid gått till verket utar myndigheternas hörande, exempelvis inom marinen. Försvarsministern skakar nu på huvudet, men det är absolut obestridligt att man gått till väga på det sättet. De militära myndigheterna har väl på alla punkter, ehuru man kan ha olika uppfattningar om dem som om alla andra myndigheter, varit lojala. Vad gjorde ÖB när socialdemokraterna uppdrog åt honom att utarbeta innehållet inom den låga kostnadsram, som är betecknad med A, och när de angav två olika skisser för detta alternativ? Jo, han utarbetade utförliga organisationsplaner enligt de båda skisserna och gjorde dessutom på eget initiativ ett eget förslag åt den socialdemokratiska gruppen i försvarsutredningen eftersom, som han själv påpekade, inget av de övriga förslagen var det bästa från landets synpunkt. Han ansåg det vara lyckligare med ett mera balanserat förslag — som han kallade det. Detta är väl ändå belägg för att man bör använda myndigheterna till det som de är till för, nämligen att göra upp detaljförslag och ge den vägledning de kan ge när det gäller medlens användning. Nu skall jag inte här gå in på vad vi diskuterade i den tidigare replikronden efter försvarsministerns anförande; jag drar bara den slutsatsen av de inlägg som gjorts att vi ändå har vissa gemensamma utgångspunkter. Till dem hör bedömningen av utrikesläget och den säkerhetspolitiska prognos — låt vara att den är mycket relativ — som finns i försvarsutredningens betänkande och som var färdigställd innan Ooppositionens ledamöter lämnade utredningen. Likaså är vi eniga om att det statsfinansiella läget var och är sådant att vi måste företa en överarbetning och en modifikation. På den punkten har vi inte rest några invändningar. Där har emellertid högern gått på en särlinje. Och jag har svårt att förstå, herr försvarsminister, hur man efter detta kan misstänkliggöra centern och folkpartiet för att sakna förmåga alt inta en självständig hållning. Det går väl inte att göra gällande att vi under arbetet i försvarsutredningen eller här i riksdagen har varit influerade av högern. Vi har fullföljt den linje som vi i varje läge funnit vara den bästa och riktigaste. Centerpartiet och folkpartiet har haft mycket lätt att samarbeta i dessa frågor. Naturligtvis har det ibland funnits vissa nyansskillnader i våra uppfattningar, men samarbetet har som sagt varit gott. Borde det då inte ha varit möjligt, om man haft litet god vilja, att träffa en uppgörelse med sikte på vad enigheten ändå har betytt för Sveriges ställning utåt under de år vi har haft fyrpartiuppgörelserna? Den enigheten hade utan varje tvivel varit värd några tiotal miljoner ytterligare. Det hade varit mycket väl använda pengar, herr statsråd! Hädanefter får försvarsministern säkert mycket svårare att utåt göra gällande att en socialdemokratisk lösning är bättre ur internationella synpunkter än den tidigare fyrpartilösningen har varit. Då frågar man kanske varför vi inte kunde gå ned mera i våra anslagskrav. Den saken förklaras lättast om jag säger att det behövs förstärkningar.

När vi arbetade i utredningen gjorde ÖB en framräkning som visade att skillnaden mellan socialdemokraternas och mellanpartiernas kostnadsförslag rörde sig om 3 å 4 procent. När denna kostnad omräknades i försvarseffekt kom de militära myndigheterna fram till att den skulle medföra en förbättring med inte mindre än 15 procent. Det är en gång för alla marginalkostnaden som ger effekten, eftersom grundkostnaderna i försvaret liksom överallt annars ligger fasta oavsett vilken effekt man får ut. Detta får man inte förbise, och däri får man söka den legitima motiveringen för att vi i denna del icke kunde ändra oss och gå med på en lägre försvarskostnad. Jag vill ta upp också en annan intressant detalj i försvarsministerns tidigare framställning, trots att försvarsministern tyvärr avlägsnat sig från kammaren. Det var nog inte bara jag som lade märke till — jag såg att även herr Bohman gjorde det — att Sven Andersson i dag sade att man nu hade tagit ställning till två nya alternativa planeringsnivåer. Jag hoppas att mitt intryck att det gällde planeringsnivåer inte var felaktigt. Den ena av dem skulle ligga 25 procent lägre och den andra skulle ligga 50 miljoner kronor högre än tidigare.

Vi måste planera även för en högre nivå. Denna upplysning är på ett sätt ganska hedrande för försvarsministern, eftersom han tydligen tagit intryck av egna misstag. Men den är också ganska belysande för det nuvarande läget, där man inte vågar ligga kvar på den horisontella nivå, som man så envist bet sig fast vid under hela den tid som utredningen pågick. Jag fäster kammarens uppmärksamhet på det förhållandet, att socialdemokraterna, så länge vi förde diskussioner med dem i försvarsutredningen, enbart höll sig till en horisontell planeringsnivå.

Trots detta har nu försvarsministern funnit att det är nödvändigt med en planeringsnivå som går ytterligare utöver denna redan tidigare stigande nivå. Detta är av stort intresse, ty det visar att man, om man på detta sätt får hålla på i lugn och ro några månader eller kanske år, så småningom kommer att vara uppe vid den nivå som mittenpartierna föreslår för både anskaffningsoch planeringskostnaderna. Herr talman! Självfallet kommer dock det förslag, som riksdagen kommer att anta i dag eller på fredag, att innehålla åtskilliga ur försvarssynpunkt ganska svaga och flera mycket svaga avsnitt. Jag tänker härvidlag speciellt på marinen, eftersom arméns och flygvapnets behov enligt föreliggande förslag blivit tillgodosedda på ett i förhållande till marinen gynnsamt sätt. Detta har sina förklaringar, som jag dock inte skall gå närmare in på. Jag vill endast erinra om att riksdagen redan före försvarsbeslutet tog ställning till anskaffningen av flygplan 37 Viggen, vilket i viss mån snedbelastar materielutvecklingen till förmån för flyget. Detta har medfört vissa urgröpningar på marinsidan, som jag inte kan underlåta att fästa uppmärksamheten på.

Detta är anmärkningsvärt ur den synpunkten att försvarsministern eller kretsen kring honom för ett par år sedan med aplomb lanserade en teori om ytförsvar. Men skall man driva ytförsvarsfilosofin i ett land med så ringa djup som Sverige måste man absolut räkna in vattenom rådena i ytan. Därför är det märkligt att man inte sökt sörja för ett snabbare genomförande av Marinplan 60. Inom marinen måste det särskilt beträffande två avsnitt beklagas att de beställningsbemyndiganden som hade varit erforderliga inte finns med. Det gäller för det första den nedskärning av beställningsbemyndigandet för tolv motortorpedbåtar som jag tidigare berörde, för det andra en nybeställning av helikoptrar — de som nu används faller snart ut ur organisationen. Beträffande motortorpedbåtarna skulle alltså tolv stycken behövas för att antalet skulle bli någorlunda rimligt. Beställningen har emellertid skurits ned till hälften. Försvarsministern har privat sagt mig att han räknar med att beställningen av de övriga motortorpedbåtarna inte behöver ligga så långt fram i tiden. Därom vågar jag på rak arm inte ha någon mening, men redan detta att båtarna inte kan bli färdiga i tid kommer att på ett mycket betänkligt sätt försvaga inte bara invasionsförsvaret utan även vad vi brukar kalla neutralitetsvakten och det sjöfartsskydd som behövs. Jag erinrar kammaren om att vi importerar 93 procent av alla förnödenheter, som vi under fredstid behöver, över sjön. I krig växer behovet av denna import i den mån vi kan hålla sjöfarten i gång. Förutsättningen för att sjöfarten skall löpa är ett effektivt sjöfartsskydd. Men nu skärs detta skydd ned mycket kraftigt genom att man underlåter att omgående lägga ut beställningar på dessa båtar. Verkningarna för vårt sjöfartsskydd blir ytterst menliga. Vad neutralitetsvakten beträffar erinrar jag om att vid praktiskt taget varje marin övning, som anordnas i havsområdena kring våra egna kuster, ligger främmande ubåtar på plats redan när de svenska fartygen anländer och iakttar vad som händer. Detta säger tillräckligt om att vi verkligen skulle behöva ha ett neutralitets skydd av större effekt än det vi har, vilket också är på väg att krympa genom att dessa beställningar inte läggs ut. På denna punkt gäller det ändå inga stora pengar. Jag anser att skillnaden mellan den av socialdemokraterna föreslagna kostnadsramen och den som mittenpartierna föreslagit inte skulle behöva utnyttjas ens till hälften för att vi anslagsvägen skall klara de uppgifter jag här har talat om. Jag vill också beröra frågan om helikoptrarna. Det heter i utlåtandet, med utgångspunkt från propositionen, att det icke är utrett huruvida det i fortsättningen finns något behov av helikoptrar eller vilket behov som kan finnas. För mig är ett sådant skrivsätt ganska gåtfullt, eftersom dessa helikoptrar gjorde sitt inträde i marinen och under hela den tid de varit i bruk — vilken nu lider mot sitt slut — använts just inom marinen. De utgör en integrerad del av det neutralitetsskydd som jag har talat om. Dessutom behövs de för den ubåtsjakt vårt land måste kunna bedriva. Jag har på dessa båda punkter tillåtit mig att väcka motioner. Vid utlåtandet har fogats en reservation beträffande motortorpedbåtsanskaffningen. De av mig väckta motionerna har inte biträtts av majoriteten och därför får jag inskränka mig till att energiskt uppmana försvarsministern att ta itu med dessa problem, så att dessa uppenbara och av alla obestridda luckor i vårt försvar snarast möjligt kan fyllas. Låt mig sedan beträffande indragningen av F 18 säga ett par ord. Jag antydde nyss att vi skall räkna med en försvagning av försvaret längs våra kuster och gränser. Det råder inget tvivel om att denna försvagning kan bli ganska allvarlig — kanske inte under de närmaste åren, men med tiden kommer den obönhörligen att bli det såsom detta förslag är konstruerat. Ingen från regeringssidan bestrider väl heller ett sådant påstående. I ett sådant läge kommer försvaret av stockholmsområdet naturligtvis också att försvagas i viss mån. Mot denna bakgrund frågar jag: Kan det vara klokt att förhastat fatta detta beslut när remissmyndigheterna praktiskt taget över lag anser att denna indragning inte bör göras? Vi har ju tämligen nära Stockholm landets kanske bäst utrustade flygflottilj. Ingenstans har vi så bra naturliga bergrum som skydd för våra flygplan som på F 18. Innan vi fattar beslut bör vi enligt min uppfattning i varje fall få en ny utredning som grundligt överväger dessa förhållanden. Jag skall på den punkten be att få säga till försvarsministern att denna fråga är mycket väsentlig, men inte mer brådskande än att den mycket väl tål att övervägas ytterligare en gång. I denna kammare har vi varit med om att godkänna förslag från regeringsbänken till regementsindragningar i såväl öst som väst, eller i varje fall i både norr och söder. Vi har t.ex. erfarenheter av »mälarkarusellen». Jag avser den period då vi snurrade runt Mälaren och plockade det ena regementet hit och det andra dit. Vi står alla ganska tvekande efteråt. Vad har hela denna dans tjänat till? En sak lärde man sig, och det var att man inte skall dra in regementen förrän man är säker på vilket regemente som skall dras in. I detta fall är de militära myndigheterna, med den erfarenhet de har, liksom de kommunala myndigheter, som fru Lewén-Eliasson åberopade, och även en stor och stark opinion här i riksdagen övertygade om att vi hellre skall välja ett annat förband. Det är alltså inte fråga om att behålla en för stor organisation utan bara om att vara övertygad om att man drar in det förband som det är lämpligast att ta bort. Jag vädjar till försvarsministern att tänka på detta. Han kan gärna sova på saken både en och två och tio månader, innan han gör verklighet av denna plan. Herr talman! Vi som har arbetat i flera år med det förslag som nu läggs fram kan naturligtvis inte känna någon särskild entusiasm. Vi har från olika håll gjort vårt bästa för att påpeka de obestridliga svagheter som finns i denna försvarsbudget. Man har tidigare många gånger fått ångra att man gjorde hårda beskärningar. Man fick ångra sig för vad man gjorde år 1925, och man ångrade djupt åren 1939 och 1940 att man hade varit så likgiltig för försvarets betydelse under de tidigare åren av 1930-talet. Man fick då sätta i gång en febril upprustning med allt den medförde av slöseri, planlöshet och illa använda pengar — illa använda människor också, för den delen. Allt som måste improviseras får ju den karaktären. Jag kan i detta läge, herr talman, inte uttala en bättre förhoppning än den att man icke skall få sådan anledning att ångra denna dags beslut som man hade vid de båda av mig nämnda tidigare tillfällena.

Herr talman! Det har från flera håll gjorts gällande i debatten att vårt förslag till kostnadsram och planeringsnivå för försvaret kommer att leda till att dettas effekt sjunker avsevärt redan under de närmaste åren. Detta resonemang kan verka bestickande för den som endast ytligt följt diskussionen. Det är en betydande skillnad mellan socialdemokraternas förslag och högerpartiets. Högerförslaget innebär i sin tur vissa prutningar i jämförelse med den starka kostnadsutveckling vi var inne i som följd av 1963 års försvarsbeslut. Försvarsministern har ju tidigare utvecklat dessa synpunkter. Alla partiers kostnadsramar ligger under 1963 års planeringsnivå, och därav borde logiskt följa att försvarseffekten skulle minska. Det är uppenbart att ju mera pengar man satsar på ett bestämt objekt, desto mera får man ut av det. Det blir fråga om avvägning mellan behov och resurser.

Om man bortser från stormakterna är det inget land som samtidigt utvecklat tre så omfattande projekt som dem jag här har nämnt. Alla tre står i fråga om effekt och kvalitet i övrigt på toppen jämfört med alla motsvarande projekt 1 världen. Utvecklingen av dessa projekt har dragit ganska stora kostnader. Under åren 1964—1967 har dessa uppgått till omkring 2 miljarder kronor. Alla dessa pengar har man lagt ut utan att krigsorganisationen tillförts ett enda flygplan. Man kan även uttrycka det så, att dessa utvecklingskostnader utgör förskott på den materiel som kommer ait användas under de följande åren. Nu är projekten utvecklade och produktionen kan börja. Vi slipper undan de 2 miljarderna i utvecklingskostnader, och materielanslagen kan användas för inköp av materiel som skall ingå i organisationen. I materiel och byggnader för försvaret har vi satsat förhållandevis stora belopp. Under fyraårsperioden 1 juli 1963—30 juni 1967 uppgick sålunda dessa investeringar till sammanlagt omkring 9200 miljoner kronor. För nästa fyraårsperiod — alltså den period som vi i dag diskuterar — föreslås cirka 8400 miljoner kronor, d.v.s. ett 800 miljoner lägre belopp än under föregående fyraårsperiod. Men om man beaktar vad jag nyss anförde om de stora utvecklingskostnaderna på ungefär 2 miljarder kronor finns det full täckning för vårt påstående, att vår försvarskraft inte kommer att försvagas utan i stället att förstärkas. I förhållande till andra länders mot ringsandel mycket hög. I fråga om anskaffning av tygmateriel satsar Sverige 39 procent enligt en tillgänglig statistik, som har presenterats i försvarsutredningen. Bland en rad NATO-länder som man har gjort en jämförelse med, varierar procenttalet mellan 15 för Italien ech 35 för Västtyskland. USA satsar 29 procent på materiel. Det förhållandet, att Sverige satsar en så stor del av sina försvarsanslag på investeringar i materiel i jämförelse med andra länder är givetvis av mycket stor betydelse när det gäller att mäta den relativa försvarseffekten i förhållande till vår omvärld. Detta ger givetvis vårt försvar en styrka som är synnerligen aktningsvärd. Enligt de säkerhetspolitiska bedömanden som gjorts bör detta vara fullt tillräckligt för att inge det förtroende och den respekt som är en förutsättning för alliansfrihet i fred och neutralitet i krig. En annan fråga som partierna tillmäter stor vikt är vilken inriktning försvaret skall få efter beslutsperiodens slut. Planeringen arbetar efter betydligt längre perspektiv än fyra år — i allmänhet planerar man för rullande sjuårsperioder och på vissa områden är tiden för utveckling och projektering ännu längre. Under några år har försvaret planerat för framtiden på en kostnadsnivå som stigit med 2,5 procent varje år. Högern föreslår att planeringsnivån skall inriktas efter samma principer som hittills, mittenpartierna föreslår också en stigande planeringskurva, fastän på en lägre nivå och efter en annan konstruktion.

Inget parti har heller när tiden för ett långsiktigt försvarsbeslut löpt ut känt sig bundet vid en sådan hög planeringsnivå. Man har prutat av på upprustningstakten, och så är som tidigare sagts fallet även i år. Men man har lagt ut beställningar och inriktat sig på ett försvar till helt andra kostnader än dem man för dagen vill acceptera. Komponenterna inom försvaret blir då fel avvägda, och felinvesteringar blir oundvikliga. Handlingsfriheten blir starkt beskuren. Utskottsmajoriteten ansluter sig till departementschefens uttalande, som bygger på försvarsutredningens förslag att planeringsnivån efter den fyraåriga beslutsperioden skall vara horisontell i höjd med anslagsnivån för sista året under denna period. Det skall vara riktlinjen. Utöver denna riktlinje för planeringen skall det finnas alternativa planeringar både över och under den angivna horisontella nivån. Herr Ståhl uttalade nyss sin förvåning över dessa alternativa planeringsnivåer, och han önskade ett besked om vad anledningen kunde vara till att man avvikit från den horisontella nivån. Det är ingen överraskning alls.

Det är detta som försvarsministern nu har fullföljt. Alla är överens om att de medel som anslås till försvaret skall komma till så effektiv användning som möjligt. Fredsorganisationens omfattning och utformning är en faktor av stor betydelse. Jag tror att en del finns att göra på detta område, och man har anledning att ställa vissa förväntningar på det för några dagar sedan beslutade rationaliseringsverket. Alla borgerliga partier har i sina partimotioner uttryckt angelägenheten av att försvarsorganisationen anpassas till de ekonomiska resurser som ställs till förfogande. Inte minst har herr Ståhl vid olika tillfällen uttalat att försvaret lever och verkar i en alltför stor kostym och att man måste inskränka på organisationen. Även jag kan instämma i detta. Det är emellertid ganska lätt att ha en sådan inställning i princip. När det sedan gäller att ta ställning till konkreta förslag som ställs är det inte lika lätt att uppnå enighet. Regeringen föreslår indragning av två flygflottiljer. Detta är oundvikligt — de skulle ha behövt dras in även om 1963 års principbeslut förnyats. Redan förra året anmäldes detta av Kungl. Maj:t. Det är sannolikt att ytterligare någon flygflottilj kan behöva dras in utöver dem som beslutet i dag gäller. När det gäller att ta ställning till vilket förband som skall dras in kan nämnas att en utredning har arbetat med detta sedan februari månad förra året. Det har gällt att avväga militära motiv mot ekonomiska och sociala.

Efter dessa principer finns det två flottiljer som är tänkbara: F9 i Göteborg och F18 i Tullinge utanför Stockholm. Om ytterligare förband skall dras in måste man söka sig till någon annan plats. Detsamma gäller givetvis om F18 skall vara kvar; då måste man välja ut ett annat förband. Reservanterna säger att det inte är så bråttom att besluta om nedläggningen; varför inte vänta något år? Mot det resonemanget vill jag anföra att ett dröjsmål skulle medföra avsevärda olä genheter för den framtida planeringen. Meningen är att en viss successiv minskning skall ske fram till den 1 juli 1971. För att planeringen i fråga om personalplacering och annan verksamhet skall kunna genomföras så smidigt som möjligt och utan alltför stort men för de berörda bör ett beslut fattas redan nu. Ett uppskov medför också osäkerhet beträffande organisationen. Det innebär att man vill hålla frågan öppen beträffande vilket förband som skall dras in. Jag vill fråga: Vilket annat förband utanför Stockholm bör gå före F 18? Det måste vara sådana funderingar som reservanterna har, eftersom de i dag vägrar att ta ställning — herr Ståhl uttryckte mycket klart att han föredrog något annat förband framför F 18, som han ansåg ha mycket stor militär betydelse. Ett uppskjutande av beslutet om indragning av de flygande divisionerna vid F 18 skulle som sagt vara mycket olyckligt med hänsyn till den pågående utredningen om flygvapenverksamheten i stockholmsområdet och personalplaneringen inom flygvapnet. Det bör observeras att för F 18 föreslås inte nu någon avveckling av flottiljadministrationen såsom fallet är för F 9 i Göteborg. Det sammanhänger med de överväganden som pågår inom försvarets fredsorganisationsutredning angående en koncentrering till F18 av delar av flygvapenverksamheten inom stockholmsområdet som nu är förlagda till F 8 och F 2, d.v.s. till Barkarby och Hägernäs. En koncentrering till Tullinge av dessa verksamheter, som i stor utsträckning är av skolkaraktär, förutsätter att de flygande divisionerna enligt förslaget dras in. Skulle riksdagen inte nu ta ställning till detta förslag blir följden att osäkerhet skapas huruvida den aktuella koncentreringen av flygvapenverksamheten kan genomföras. Även med tanke på den långsiktiga personalplaneringen inom flygvapnet, som måste sikta till en reducering av den flygande personalen, skulle ett uppskov med beslutet skapa problem i framtiden. I fråga om överföringen av de centrala flygverkstäderna till försvarets fabriksverk råder i princip enighet inom utskottet. I samband med denna överföring uppstår vissa kostnader av engångskaraktär. En del av dem hör samman med nedläggningen av verkstaden i Västerås. Allt skall göras för att skaffa annan sysselsättning på orten i stället för den verksamhet som dras in, och detta understryker utskottet särskilt starkt. Men vissa kostnader är ändock ofrånkomliga. Hur stora dessa blir är det omöjligt att nu beräkna; det får ske i efterhand sedan verksamheten helt har avvecklats. Fabriksverket, som skall ha detta om hand, måste givetvis hållas skadeslöst. Det är alla överens om. För driften vid de verkstäder, som Ööverförs till fabriksverket och som skall fortsätta med sin verksamhet, föreligger det behov av rörelsemedel. När dessa Överförs till fabriksverket, belastas detta verk i stället för flygförvaltningen. Fabriksverket bör få det kapitaltillskott som avlastas från flygförvaltningen. Beloppet kan inte exakt beräknas, men det torde röra sig om cirka 50 miljoner kronor. Om man, som högerreservanterna föreslår, i efterhand justerar detta belopp, skulle det medföra en tung administrativ omgång, något som bör undvikas. I statsutskottets utlåtande nr 121 behandlas Kungl. Maj:ts förslag om anslag till prisreglering. Anslagen för ifrågavarande ändamål beräknas till sammanlagt 355 miljoner kronor. Högerpartiet har föreslagit en sänkning av detta anslag med 155 miljoner kronor. Man blir litet fundersam när högern föreslår en sänkning av ett försvarsanslag med ett så stort belopp som det här är fråga om. Nu är det emellertid inte fråga om någon reell sänkning. Det gäller här ett beräknat anslag för täckande av prisoch lönestegringar under det kom: mande budgetåret. Man vet att vissa prisoch lönestegringar blir ofrånkomliga. Om dessa belopp inte uppförs i den ordinarie riksstaten, måste de föras upp på tilläggsstat. Beloppen är beräknade, inte definitiva. Blir prisoch lönestegringarna lägre än vad man räknat med återgår mellanskillnaden till statsverket. Frågan är om beräkningarna är riktigt gjorda. Man har utgått från tidigare erfarenheter och beräknat en prisoch lönehöjning med 5 procent om året. Utvecklingen hittills har varit något gynnsammare än beräknat; prisstegringarna har inte varit så stora. Men det budgetår som detta anslag avser har ännu inte börjat, och det är därför säkrast att anvisa det belopp som Kungl. Maj:t föreslagit. Skulle det bli något över när slutredovisningen skall fastställas, så är det ju bara bra. Från socialdemokraternas sida saknas inte intresse för de värnpliktigas förmåner. Det socialdemokratiska ungdomsförbundet har år efter år varit en stark pådrivare när det gällt förbättringar av de värnpliktigas ekonomiska och andra förhållanden. Väsentliga förbättringar har också genomförts, senast under innevarande budgetår, då penningbidraget till de värnpliktiga höjts med en krona om dagen och familjebidraget med 253 procent. Dessa förbättringar har kostat 55 miljoner kronor. Sista ordet är därmed inte sagt. Den kostnadsram som <utskottsmajoriteten anslutit sig till medger också vissa förbättringar i slutet av den period som beslutet avser. Med hänsyn härtill kan ytterligare uppräkning av värnpliktsförmånerna anstå ytterligare någon tid. En del talare har varit inne på frågan om förhandlingarna i försvarsutredningen och beklagat, att man inte kunde uppnå en överenskommelse i försvarsfrågan. Jag vill upprepa vad jag har sagt tidigare om detta. De socialdemokratiska ledamöterna önskade en flerpartiuppgörelse. Eftersom socialdemokraternas och mittenpartiernas utredningsalternativ, som man benämner A respektive B, låg varandra så nära, borde det ha funnits förutsättningar för en överenskommelse mellan dessa partier. Det borde ha framstått som verklighetsfrämmande att vi från socialdemokratiskt håll skulle avlägsna oss så långt från vårt utredningsalternativ att en uppgörelse med högern bleve möjlig. Detta klargjordes för övrigt redan vid det första förhandlingssammanträdet. Mittenpartiernas utredningsalternativ låg ganska nära vårt. Men i stället för att jämka samman mittens ståndpunkt med den socialdemokratiska valde centerpartiet och folkpartiet att närma sig högeralternativet. Klyftan mellan våra förhandlingsbud blev därigenom så stor som en och en kvarts miljard. Vi förklarade enträget att vi måste komma under B-nivån för att en överenskommelse skulle kunna komma till stånd. Detta var inte möjligt, och därför sprack förhandlingarna. Senare har ju faktiskt mittenpartierna modererat sin ståndpunkt från förhandlingarna; deras partimotioner och reservationer ligger ganska nära utredningsalternativ B. Men genom sitt agerande i försvarsutredningen demonstrerade de med all tydlighet sin strävan att hålla gränsen mot socialdemokratin klart markerad. Dessutom ville man inte stöta sig så hårt med högerpartiet att ett eventuellt handlingsprogram skulle äventyras, om ett sådant mot förmodan skulle bli nödvändigt efter den 15 september. Herr Ståhl, och jag tror även herr Nihlfors, hävdade att mittenpartierna strävade efter en överenskommelse mellan alla de fyra partier som var representerade i utredningen. Man kan väl förstå de ambitionerna, men eftersom det på ett tidigt stadium klarlades att en sådan överenskommelse inte var möjlig, så frågar man sig varför de inte mera energiskt försökte uppnå det näst bästa, nämligen en överenskommelse mellan mittenpartierna och socialdemokraterna. Herr Eliasson i Sundborn sade att socialdemokraterna vägrade att gå med på att reservationsmedel skulle få tas i anspråk för att främja sysselsättningen. Detta måste bero på en missuppfattning eller kanske på glömska — det har ju gått en tid sedan vi diskuterade detta. Tvärtom besvarade vi den frågan positivt när den ställdes av herr Eliasson i utredningen, och detta framgår också av en bilaga till försvarsutredningens betänkande.

Men på denna propå svarade vi ju att frågor beträffande statsverkspropositionen givetvis ligger inom regeringens ansvarsområde. Jag har full förståelse för synpunkten att man inte bör ta upp ett belopp i statsverkspropositionen såsom preliminärt, eftersom budgeten är en produkt av kompromisser och avvägningar mellan olika intressen och verksamhetsområden. Dessutom skilde sig våra bud för första året med 138 miljoner kronor och inte med 60 å 70 miljoner som herr Eliasson i Sundborn nu har uppgivit att man skulle kunnat gå med på. Vi frågade vid flera tillfällen hur mycket det rörde sig om, hur stora jämkningarna skulie behöva bli, men vi fick inget svar. Vidare vill jag ta upp ett par punkter i herr Bohmans anförande.

Jag vill upprepa att detta är — jag har sagt det tidigare och andra har också gjort det — fullständigt felaktigt. Om man skulle ta hänsyn till sådana faktorer som herr Bohman angivit, såsom till utgången av valet 1966, skulle man väl i stället ha närmat sig högerpartiets ståndpunkt, eftersom högern ändå hade vissa framgångar i valet. Herr Bohman talade vidare om att försvaret har, som han uttryckte det, lånat ut 350 miljoner kronor och att försvaret inte får tillbaka dessa pengar. Jag accepterar inte den terminologin att försvaret, alltså en gren av statsverksamheten, lånar ut pengar till staten, men jag förstår att det är reservationsmedlen som herr Bohman åsyftar. Med anledning därav vill jag säga att dessa reservationsmedel återbetalas, fastän det inte blir fråga om 350 miljoner, ty de verkliga reservationerna blev i stället 242 miljoner. Detta belopp ingår i ramen. Dessutom verkar det som om herr Bohman, när han säger att försvaret har lånat ut ett visst belopp, betraktar försvaret som ett eget företag som står i motsatsställning till staten. Försvaret är ändock en integrerad del i den övriga statsverksamheten, och det är i alla fall regeringen och riksdagen som ger resurser åt de olika verksamhetsgrenarna. Det är likgiltigt om dessa resurser i alla sammanhang motsvarar penningvärdet o.d. Försvaret är alltså inte i någon motsatsställning till och därmed inte i någon förhandlingsposition gentemot staten. Försvaret kan därför varken göra gällande att någon orättvisa blivit begången eller ställa krav på mera pengar. Man kan endast göra gällande att om försvaret skall kunna göra tjänst på den eller den nivån, krävs det si eller så mycket pengar.

Herr talman! Det är på tre punkter som jag blev apostroferad av herr Gustafsson i Uddevalla. Jag skall svara i korthet. En punkt gällde den som jag tidigare diskuterat med försvarsministern, nämligen de 400 miljonerna, som var ett förhandlingsbud. Ett förhandlingsbud är ett bud som ges vid en förhandling för att se efter vilken reaktionen blir hos motpart eller motparter. Vi gjorde detta i förhoppning om att kunna samla alla de tre intressenterna vid bordet kring någonting i den storleksordningen. Herr Gustafsson i Uddevalla bör observera att detta förhandlingsbud var bra mycket fördelaktigare för socialdemokraterna än för högern, eftersom skillnaden i förhållande till högerns bud var mycket större än till socialdemokraternas. Vi kunde bara konstatera att vi inte hade någon framgång på något håll och fick återgå till den stillatigandets taktik där ingen kunde röra sig och som därför inte medförde något resultat. På den andra punkten sade herr Gustafsson att den 50 miljoner kronor högre planeringsnivån som försvarsministern nu infört diskuterades redan i försvarsutredningen. Jag bestrider inte detta, ty flera uppslag, även goda, diskuterades i försvarsutredningen, men det är synd att försvarsministern kommer med detta nu ett halvår efter det att försvarsutredningens socialdemokratiska ledamöter slutat sitt arbete. Varför kunde man inte ha handlat tidigare? Då hade vi kanske kommit något närmare varandra. Men vi är naturligtvis tacksamma för att försvarsministern kommit på bättre tankar än socialdemokraterna i försvarsutredningen. Herr Gustafsson frågade mig vilken flottilj jag ville utpeka för indragning, om F 18 skall finnas kvar. Fru Lewén Eliasson har redan angett en flottilj, och jag förstår att herr Gustafsson gärna ser att även jag nämner någon, men jag kommer inte att göra detta. Jag svarar herr Gustafsson kort och gott: Fråga de militära myndigheterna, ty jag vet att de har klara och välmotiverade besked att lämna herrarna, de intresserade. Det är utomordentligt viktigt att det görs ett övervägande.
Herr talman! Jag tror faktiskt inte, herr Gustafsson i Uddevalla, att socialdemokraterna den här gången ville ha en flerpartiuppgörelse i försvarsfrågan. Jag kan inte komma ifrån tanken att socialdemokraternas myckna tal om den stora skillnaden i miljoner mellan högerpartiets försvarsbud och socialdemokraternas har sin grund i att socialdemokraterna av partipolitiska skäl eftersträvat att komma väsentligt under högerpartiet vid bedömningen av försvarets behov. Ovilligheten att diskutera det ovillkorliga sambandet mellan försvarseffekt och anslagsramar när det gäller försvarets styrka, på både kortare och längre sikt, styrker ytterligare min tro att partipolitiska bedömningar i hög grad rödfärgat socialdemokraterna i försvarsfrågan. Herr Gustafsson liksom också försvarsministern framhöll att det socialdemokratiska förslaget skulle innebära en fortsatt hög och jämn försvarseffekt. Södertörns flygflottilj försvinner emellertid, och vad säger experterna om s0 cialdemokraternas förslag? Jag har ÖB:s uttalande om försvarsutredningen framför mig, och det rör sig inte om önsketänkande från ÖB:s sida utan om en realistisk bedömning, stödd av experter. Det framhålles bland annat följande: »Utredningens uttalade strävan att vidmakthålla den krigsorganisation som finns 1968 är enligt öB bedömning av behovet av militära resurser riktig. Det är emellertid inte möjligt att, med de resurser som avses tilldelas krigsmakten 1968 72, vidmakthålla krigsmaktens kvantitet och kvalitet. Kvantitativ minskning blir nödvändig inom främst marinen och flygvapnet.

ÖB delar inte denna uppfattning. Som närmare utretts i samband med ÖB-svaret 1967 och som redovisats för utredningen leder de sänkta anslagen till, att försvarseffekten kommer att nedgå. För att kunna bibehålla effekten skulle erfordras väsentliga tillskott redan under beslutsperioden och en högre planeringsinriktning för tiden därefter.> Det är experternas ord, herr Gustafsson!
Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla var inne på de diskussioner som förekom i försvarsfrågan och sade att socialdemokraterna i utredningen sagt till mittenpartiledamöterna: Ni måste komma under B-nivån om en överenskommelse skall kunna träffas. Jag tycker med förlov sagt att det uttalandet — som jag tror är riktigt återgivet — visar under vilka förutsättningar regeringspartiet vill förhandla. Man sätter upp obönhörliga villkor och säger att det måste vara så och så, annars blir det ingen uppgörelse. Något sådant är vi ju inte vana vid från andra förhandlingar, även om det inom rimliga gränser alltid finns spärrar. Alla som lyssnade på vad som förekom i utredningen märkte väl att alternativ B var ett räkneexempel; alternativet kunde lika väl ha legat på en högre nivå än det gjorde. Och när det räkneexemplet gav det resultat ÖB påvisade, måste mittenpartierna givetvis dra en slutsats. Det hade ju varit meningslöst att låta ÖB göra en utredning, om den inte sedan skulle kun na bli underlag för ett bud som man kunde förhandla om i vanlig ordning. Socialdemokraterna måste således acceptera att vårt första bud i utredningen aldrig följdes av något socialdemokratiskt motbud; vi kom inte så långt. Mittenpartierna presenterade därefter sitt andra bud motionsvis i januari detta år, alltså ett kompromissbud som vi inte fick tillfälle att lägga fram i utredningen. Vad slutligen de värnpliktigas förmåner angår framgick det ganska klart att herr Gustafsson i Uddevalla, trots att han åberopade Socialdemokratiska ungdomsförbundets stora intresse för de frågorna, ansåg att det inte fanns några förutsättningar att göra några förbättringar förrän möjligen i slutet av perioden, d.v.s. först 1971—1972. Då skulle de värnpliktiga kanske kunna få en ytterligare förbättring. Det tycker jag är bevis på negativism när det gäller inställningen till de värnpliktigas förmåner!

Herr talman! För att klargöra för kammarens ledamöter vad det egentligen var fråga om använde jag avsiktligt uttrycket låna, när jag talade om de 350 miljoner kronor som innehölls 1966. Herr Gustafssons i Uddevalla reaktion inför den förenklade beskrivning jag gjorde tyder på att han inte vet vad som hände 1966. Det förhöll sig så att 1963 års försvarsbeslut var en partiöverenskommelse, enligt vilken försvaret under fyra år skulle få ett visst belopp. För att minska överhettningen i klimatet 1966 höll man då inne 350 miljoner kronor, som enligt propositionens förslag och riksdagens beslut skulle återbetalas till försvaret. Det var därför jag kallade detta för ett lån. När summan skulle återbetalas sänkte man dock basbeloppet med mera än 350 miljoner kronor, och därigenom blev det i realiteten ingen återbetalning. I stället berövades försvaret genom den-« na manipulation 350 miljoner. Men denna slutsats innebär ju inte något påstående att det skulle föreligga en motsättning mellan försvaret och samhället i Övrigt. Jag har inte gjort gällande att socialdemokraternas agerande efter 1966 års val skulle ha påverkats av något slags utomparlamentariskt inflytande, såsom herr Gustafsson i Uddevalla sade. Jag har bara påstått att socialdemokraterna liksom varje annat parti tar hänsyn till stämningarna ute bland väljarna. Inom det socialdemokratiska lägret finns det många som tycker att försvaret får för mycket och som upplever försvarsöverenskommelserna såsom en belastning, liksom det förekommer till försvaret negativt inställda människor inom alla partier. Tidigare har socialdemokraterna kunnat hålla denna grupp tillbaka, men det lyckades man inte göra efter 1966 års val. Man föll alltså undan för trycket underifrån. Det är i och för sig inget fel, om det erkänns öppet, men om man låtsar som om andra motiv hade varit avgörande tycker jag att man handlar felaktigt, eftersom motsvarande stämningar finns även på många andra håll. Jag vill för att på nytt förenkla framställningen säga att man måste väga taktik mot ansvar. Det är på försvarets område angelägnare än på något annat område att partierna kan komma överens, ty då kan ingen utnyttja de här stämningarna ute i landet. Jag kan inte vitsorda historieskrivningen om försvarsutredningen. Socialdemokraterna ville inte komma överens med oss. Jag vill erinra herr Gustafsson om att 1960 års och 1963 års försvarsuppgörelser föregicks av förhandlingar mellan högerpartiet och socialdemokraterna. Båda parter var inställda på att nå en konstruktiv lösning, och vill man det kan man komma överens, Då är alla parter villiga att gå varandra till mötes. Den viljan saknade dock socialdemokraterna denna gång.

Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Bohman senast sade, nämligen att vi inte hade någon vilja att gå högern till mötes i de förhandlingar som senast fördes i försvarsfrågan. Klyftan var nämligen för stor mellan vad vi skulle kunna acceptera och vad högerns förslag innebar. Herr Bohman ansåg vidare att vi hade tagit hänsyn till reaktioner bland väljarna. Ja, vi brukar ta hänsyn till reaktionen bland partiets medlemmar och vi har även i någon mån gjort det i detta fall. Skulle vi konsekvent ha följt herr Bohmans propåer borde vi emellertid mera ha sett till vad högern och den övriga borgerligheten gjorde, eftersom valet ändå resulterade i vissa högerframgångar. Vi har dock inte låtit oss påverka av detta. Herr Ståhl tog upp tre punkter, som jag skall försöka hinna kommentera. Han poängterade att mittenpartiernas förslag var ett förhandlingsbud. Ja, det är alldeles riktigt, och vi betraktade det på detta sätt. Men vi angav också de gränser inom vilka vi skulle kunna förhandla och uttalade, att den övre gränsen härför låg under B-nivån. På detta ståndpunktstagande fick vi inget som helst gensvar. Beträffande de alternativa planeringsnivåerna sade herr Ståhl att han inte ville bestrida att diskussioner om dessa fördes i utredningen. Det är alldeles riktigt att så skedde. Men om herr Ståhl läst utredningens betänkande har han sett att förslaget om de alternativa planeringsnivåerna finns redovisat även där liksom i Kungl. Maj:ts proposition, som följt utredningen på samtliga punkter. Detta förslag kan alltså inte ha varit någon nyhet för den som studerat handlingarna ordentligt. Frågan om vilken flygflottilj som skulle dras in ville herr Ståhl inte uttala sig om. Det förstår jag också mycket väl, och jag hade inte heller väntat mig något svar. Men, säger herr Ståhl, fråga den militära expertisen om detta. Ja, man kan ju då vända sig till chefen för flygvapnet, som föreslagit en indragning av den här aktuella flygflottiljen. Till herr Petersson vill jag säga att han, om han läser igenom mitt huvudanförande, skall finna att jag där mycket noggrant utvecklat det samband han tog upp. Jag har sagt att vi under den gångna fyraårsperioden satsade omkring 9,2 miljarder kronor på materiel, medan vi beräknar att under den kommande fyraårsperioden satsa c:a 8,4 miljarder kronor. Det gör en skillnad på 800 miljoner kronor, som mer än väl uppvägs av de 2 miljarder som användes i utvecklingskostnader.

Herr talman! Varje land måste för sin säkerhetspolitik söka komma fram till största möjliga mått av realism och sannolikhet, även om betydande osäkerhetsfaktorer kvarstår. En överdriven optimism om en konfliktfri värld är lika vilseledande som en försvarspolitik vilken utgår från en ensidig konservativ militär riskteori.

Detta är all säkerhetspolitiks grundkapital. Detta grundkapital finns. När det gäller de rent militära bedömningarna måste vi komma fram till nya värderingar. Och på något sätt tycker jag att dagens diskussion är steril — den liknar i stor utsträckning de diskussioner som förts tidigare år. Den konventionella försvarskraften har i vårt lilla land allför länge givits en överdriven betydelse i jämförelsee med en förnuftig utrikespolitik och andra viktiga säkerhetspolitiska faktorer. Vid en ny värdering av den svenska säker hetspolitiken måste vi inse, att det militära försvaret relativt sett, spelar en mindre roll och att de icke-militära faktorernas betydelse ökar. Det gäller den politiska stabiliteten, utrikesoch handelspolitiken, våra ansträngningar att uppnå ökad rustningskontroll, vårt FN engagemang, vår u-landshjälp, vår konfliktforskning och våra ansträngningar att få till stånd större insatser för en ekonomisk utjämning mellan länderna.

Det är beklagligt att man måste konstatera att försvarsutredningen — utan att någon enskild ledamot av denna utredning skall känna sig fördömd — suttit fast i ett militärt vanetänkande. Jag medger att utredningen arbetat under mycket svåra förhållanden, eftersom en betydande del av ledamöterna hoppade av innan arbetet var slutfört. Vad som dominerat försvarsutredningens arbete är egentligen bara skiljaktigheter i fråga om kostnadsramen. Någon grundlig penetrering beträffande behovet av strukturförändringen när det gäller den svenska försvarsordningen har egentligen inte ägt rum. Jag yttrade tidigare — vilket jag vill upprepa att det i departementschefens direktiv faktiskt fanns rum för sökande efter nya värderingar.

Men förmodligen har utredningens majoritet suttit fast i ett militärt vanetänkande, och många av dess ledamöter har förenat detta med en solid konservativ syn också på andra samhälleliga problem.

Under den tid som utarbetandet av förslag till en ny försvarsordning pågår, skulle inga nya investeringar göras, såvida inte bindande avtal omöjliggör avbeställning och industriell omdisponering för civil nyttoproduktion är omöjlig. Vår motion avstyrks av utskottet, men jag vill ändå föra fram några skäl till denna motion om ett försvar med ny struktur. Jag vill även motivera den motion där det yrkas på en krympning av ramen för nästa budgetår med en halv miljard kronor. När det gäller de säkerhetspolitiska målsättningarna har det påpekats i denna diskussion att det har gjorts vissa modifieringar i förhållande till den målsättning som tidigare angivits. Herr Bohman har med sin vokabulär talat om en »urvattning» genom den modifiering i målsättningen som nu föreligger. Det som sägs i andra stycket på s. 3 i statsutskottets utlåtande nr 122 kan väl anses uttrycka en i stort sett riktig syn på den svenska säkerhetspolitikens målsättning, även om det kanske kunde ha formulerats tydligare. Tredje stycket, om neutralitetspolitiken, är inte så klart och ger en något diffus bild av vad som ligger till grund för vår neutralitetspolitik. Där sägs: »Ääven om Nordeuropa synes ha en sådan strategisk betydelse att det drages in i en konflikt i Europa mellan stormakterna behöver detta förhållande ej oundgängligen gälla Sverige. Denna bedömning utgör den principiella grundvalen för den svenska neutralitetspolitiken.» Det kan ändå inte vara hela sanningen. Med vårt lands neutralitetspolitik avser vi väl att på bästa sätt främja strävandena att upprätthålla fred och jämvikt och bidra till avspänning i världen. Vi anser väl därtill att vi med neutralitetspolitiken bäst motverkar den nuvarande indelningen i militära block och påverkar utvecklingen mot dessa blocks upplösning. Förslaget att låta tredje stycket i 1964 års deklaration om målsättningen för krigsmakten — återgivet i sjunde stycket på s. 3 i utlåtandet utgå förefaller välbetänkt. Tyvärr återkommer något av samma tanke i sista stycket på samma sida, där det heter: »Invasionsförsvar skall vara krigsmaktens viktigaste uppgift», etc. Vi vill underkänna denna målsättning då den är orealistisk, särskilt om angriparen är väsentligt överlägsen i fråga om befolkningstal, industriell kapacitet och andra för krigspotentialen avgörande faktorer. Inte ens stormakter av första ordningen lyckades under andra världskriget ställa upp något effektivt invasionsförsvar. Faran med en försvarsordning, uppbyggd med sikte på ett orealistiskt mål, är framför allt att försvaret i händelse av ett stormaktsangrepp i allt väsentligt kan komma att krossas vid den första konfrontationen. Resultatet blir i ett sådant fall dels en fruktansvärd förödelse, dels att potentialen är i det närmaste förbrukad när kriget inträder i sitt andra, inte mindre svåra skede, då ockupanten skall bekämpas och slitas ned till dess att förutsättningar föreligger att driva honom ur landet. Det anges visserligen att man även måste räkna med det fria krigets be tingelser, men detta framställs inte som en självklar, huvudsaklig uppgift i ett framtida krig. Den slutsats jag vill dra är att den angivna målsättningen inte kan helt godkännas som den är uttryckt.

Den s.k. handlingsfriheten har ingen strategisk betydelse, vilket försvarsutredningens ordförande Karl Frithiofson också vidgick i ett tal för något år sedan. Att skaffa sig sådana vapen endast ökar risknivån för Sverige. Slutsatsen är: Sverige bör klart och en gång för alla deklarera att vårt land inte avser att skaffa sig kärnvapen. Låt den s.k. handlingsfriheten förbytas i ett bestämt nej till detta vapen, och låt den period med kärnvapenagitation, som tidigare förekom, bli enbart en tragisk episod, präglad av krafter som inte förstått att detta vapen är något kvalitativt nytt! Vi kan inte använda motiveringen för anskaffande av kärnvapen att det är ett val mellan morotens och käppens taktik och att vi valt käppen, med vilken vi skulle kunna påverka utvecklingen; det är nämligen helt meningslöst. Jag delar herr Eliassons i Sundborn uppfattning på denna punkt, även om han inte klart uttryckte sig i enlighet med min propå, att vi bör säga nej till kärnvapen en gång för alla. Vad utgiftsramen beträffar satsar vi för mycket pengar till det militära försvaret. 5201 miljoner kronor är ett orimligt högt anslag för ett så relativt litet land som vårt. När försvarsministern säger att vi har världens starkaste försvar bland småstaterna, finns det säkert ingenting att dra ifrån detta uttalande, i varje fall inte om man ser till anslagens storlek — sedan kan det naturligtvis alltid diskuteras vad som är verklig effektivitet och vad som är fiktiv effektivitet, men det är en annan fråga. När vi i vår motion 1110 i denna kammare föreslår en nedskärning av anslaget med en halv miljard kronor har vi inte instämt i anslagsramen med denna prutning. Förslaget att skära ned försvarsanslaget och minska utgiftsramen med en halv miljard är ett förslag till en temporär åtgärd i väntan på att vi får något som föreslås i en annan motion, nämligen en ny utredning om försvarets struktur. Vårt lands militära anslag är faktiskt enastående för en liten nation i fredstid. Statsutskottets utlåtande nr 122 ger också i sista stycket på s. 5 stöd för denna uppfattning. Där uttalas: »Beträffande våra befintliga militära resurser måste vårt försvar i nuläget anses starkt. Sedan slutet av 1940-talet har krigsmakten successivt förstärkts. Härvid må bl.a. erinras om att utgifterna för det militära försvaret har i fasta priser ökat med 37 & mellan åren 1957 och 1967.» Det finns i debatten andra synpunkter på anslagsramen än de som utskottet och försvarsutredningen har lagt fram. Jag anser att det finns fog för att erinra om dem som en så initierad bedömare av försvarsfrågor som Ingemar Ståhl i försvarsdepartementet framfört och som delvis återges i motionen II: 656. Jag skulle vilja veta, om man inom statsutskottet har begrundat Ingemar Ståhls propåer. Det intressanta är när Ingemar Ståhl — jag citerar nu Libertas nr 5 för år 1967 — uttalar att »vårt samlade försvarskapital av materiel, be fästningar och utbildade värnpliktiga kan värderas till kanske 40 miljarder kr., d.v.s. närmare 8 årliga försvarsbudgeter. För de kortsiktiga säkerhetspolitiska uppgifter som kan aktualiseras torde detta försvar snarast kunna betraktas som överstarkt. Krigsorganisationen är av ungefär samma storleksordning som den samlade västtyska krigsmakten eller dubbelt så stor som Danmarks och Norges styrkor räknade tillsammans». Ytterligare en synpunkt ur samma artikel: »——— för en period av fem år framåt kommer huvuddelen av vår försvarskapacitet att vara bestämd av investeringar och värnpliktsutbildning genomförda före 1967. För att bibehålla dagens mobiliseringsbara krigsorganisation oförändrad fem år framåt skulle en årlig försvarsbudget på mindre än 2 miljarder kronor vara fullt tillräcklig.» Det är mycket intressanta synpunkter. Det skulle vara av stort intresse att veta om andra militära bedömare som finns i denna kammare har begrundat Ingemar Ståhls synpunkter och huruvida man finner hans beräkningar rimliga.

Varför — man vill gärna göra den frågan i sammanhanget — måste krigsmakten ha en sådan prioritet på långtidsplanering i förhållande till andra angelägna uppgifter i samhället, bostäder, sjukvård och mycket annat? Min slutsats är att vi satsar för mycket pengar på krigsmakten. Den är för dyr, och anslagen har frikopplats från våra statsfinansiella och samhällsekonomiska förutsättningar. Behovet av s.k. långtidsplanering hör framför allt det konventionella försvaret till. Det konventionella försvaret omöjliggör en anpassning till den aktuella situationens krav. I det förslag som vi lagt fram till en ny försvarsordning har vi lämnat en argumentering för ett demokratiskt folkförsvar. Det handlar om en helt ny kostnadsnivå och ny militär målsättning.

En försvarsorganisation av detta slag kan utifrån traditionella begrepp sägas vara en kombination av reguljära styrkor och gerilla, utbyggd för det fria krigets betingelser. Att en stat som Sverige med dess befolkningsmässiga litenhet skulle kunna bjuda en stormakt spetsen på dennas villkor och med i princip samma struktur på försvarsorganisationen är en illusion och en omöjlighet. Om vi vill överleva och ha förhoppningar om att med intakta resurser omsider kunna driva en ockupant ur landet, måste vi i stället inrikta oss på ett långvarigt utnötningskrig och anpassa våra tillgångar därefter. Här finns intressanta och nya militära erfarenheter att ta vara på.

Erfarenheterna från kriget i Vietnam visar hur en stormakt som USA, trots enorma insatser av flyg, och ett därigenom nästan totalt luftherravälde, inte kunnat förvandla denna dominans till vare sig militärstrategiska eller politiska framgångar. Det vietnamesiska folkets framgångsrika försvarskamp har givetvis ett grundkapital i detta folks obrytbara vilja att försvara besittningsrätten till sitt land, men de rent militära striderna — bl.a. Hanois luftförsvar — har genom sin effektivitet kommit att framstå som en ny och överraskande erfarenhet för militära bedömare. Denna erfarenhet talar för att främst luftvärnsraketer, som har en avsevärd räckvidd och stor träffsäkerhet, alltmer ersätter flyget vilket tilldelas uppgifter som spaning, förbindelser, transporter av material, sårade och sjuka. Denna erfarenhet är av största intresse för oss, då den i årets proposition upptagna ramen för det militära försvaret till en tredjedel avser flygvapnet. Denna stora satsning på utveckling av flyget kan inte längre anses helt ändamålsenlig, då även militär sakkunskap tycks dela uppfattningen att nya typer av luftförsvarsvapen grupperade på marken gör det allt svårare att förvandla luftherraväldet till ett militärt övertag. Marinen minskar utan tvivel i betydelse. När marinchefen bjöd in riksdagen till visning hade Svenska Dagbladet helt rätt när denna tidning dagen efteråt skrev att denna PR-historia var bortkastad på i varje fall en av de inbjudna — den person som nu står här i talarstolen. Jag medger detta. Det är uppenbart att också marinens betydelse minskar relativt inom det militära försvaret. redan inom den nuvarande krigsmakten ett omfattande nät av lokalförsvarsförband, omfattande i princip alla militärt utbildade över trettio år — de militärt utbildade under denna ålder tillhör elitförbanden. Lokalförsvarsförbanden, tillförda de nuvarande elitförbandens manskap eller delar därav, bör utgöra själva ryggraden i ett svenskt demokratiskt folkförsvar. Värdefulla erfarenheter har i detta avseende vunnits under det senaste årtiondet. Vad säger oss exempelvis inte det algeriska folkets erfarenheter från kriget mot den franska armén. Algerierna saknade flyg, flotta och tyngre beväpning än granatkastare och kulsprutor men säkrade likväl en framgångsrik utgång av kriget.

Får jag också säga att en ny försvarsordning på ett annat sätt än den nuvarande måste integrera civilförsvar, psykologiskt försvar och ekonomiskt försvar samt även ett icke-våldsförsvar. Samtliga dessa grenar måste i ett framtida försvar, som är närmare knutet till det civila livets förhållanden och som inte på samma sätt som det nuvarande försvaret kräver militära förberedelser och penningslukande anslag, ges en ökad betydelse. Det ligger i det demokratiska folkför svarets natur, att såväl rekryteringen av officerskåren som förhållandet mellan befäl och manskap skall demokratiseras. Överklassrekrytering och förstockad utbildning måste ersättas med mer demokratiska utbildningsnormer, varvid kravet på akademisk utbildning nedtonas till förmån för allmän lämplighet. Disciplinära krav och militära former bör omprövas. Utbildnings-, arbetsoch fritidsmiljön bör så långt det är möjligt utformas i enlighet med civila förhållanden. Värnpliktsutbildningen bör ges civila former, och framför allt måste det bli en kortare utbildning av de värnpliktiga. Vårt förslag till ett neutralitetsvärn innebär, som vi ser det, en starkare garanti för landets oberoende och självständighet än nuvarande försvarsordning. Vi anser därför att det finns mycket starka motiv för våra yrkanden om en ny utredning. Oberoende av om kammaren kommer att säga ja eller nej till förslaget om en ny försvarsutredning föreligger behov av en rad förändringar. Redan tidigare har vi från vänsterpartiet kommunisterna framfört den meningen, att försvarets forskningsanstalt bör genomgå en förändring och att den militära forskningen skall integreras med den civila forskningen. Debatten i dag har också anknytning till den av vårt parti aktualiserade frågan om krigsindustrins förstatligande. Frågan om de värnpliktigas ekonomiska villkor har varit uppe till behandling. Det föreligger en motion från vänsterpartiet kommunisterna, vari föreslås att de värnpliktigas ekonomiska och sociala förmåner skall förbättras.

Herr Eliasson i Sundborn har berört dessa senaste frågor. Det föreligger en motion från centerpartiet som i flera stycken sammanfaller med vår motion. Herr talman! Jag vill med de framförda synpunkterna beträffande statsutskottets utlåtande nr 122 yrka bifall till motionerna II: 656 och II: 1110. Jag yrkar vidare bifall till motion II: 564 som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 124, punkt 6. Jag vill deklarera att vi stöder reservationerna 2 b och 2d av herr Ivar Johansson m.fl. vid statsutskottets utlåtande nr 124.

Herr talman! Egentligen borde jag ordentligt bemöta den föregående talaren, Det är ju en mycket underlig filosofi han företräder: först skall man släppa in fienden i landet, och sedan skall man i flera år slita ont för att genom gerillakrig driva ut den igen. En sådan metodik tror jag inte är tillämplig när det gäller vårt svenska försvar. Men, herr talman, jag skall inte uppehålla mig vid denna fråga. Jag skall beröra två andra saker, och jag är ledsen att det tyvärr kommer att ta en hel del tid, men frågans art kräver det. Det är dels frågan om eventuell nedläggning av flygkåren i Täby, dels frågan om den centrala flygverkstaden i Västerås. Fredsorganisationsutredningens förslag om nedläggning av Göta flygflottilj i Göteborg och Södertörns flygflottilj i Tullinge har ju också blivit försvarsministerns förslag. Högerpartiets syn på nedläggning av Tullinge flyg flottilj kommer senare att redovisas av herr Bengtson i Solna. Jag vill alltså några minuter uppehålla mig vid utredningens förslag rörande indragning av Roslagens flygkår i Hägernäs. Jag noterar med tillfredsställelse att försvarministern i propositionen framhåller att innan ställning tas till en nedläggning av Roslagens flygkår bör utredningen framlägga fullständiga förslag dels om organisationen av flygvapnets förband inom storstockholmsområdet, dels om flygvapnets skolorganisation. Utskottet instämmer. Ändå tycks ärendet ha avancerat så långt, att även om inte beslut fattas i dag tycks Roslagens flygkårs öde vara bestämt. Detta har belysts i LO:s remissyttrande.

Man visar något som förbundet vill beteckna som nonchalans inför personalfrågorna vilket tyder på att man näppeligen har fäst avseende vid LO yttrande i september 1967.» Detta, mina damer och herrar, är ord och inga visor. Det finns skäl att fortsätta citerandet ur LÖ:s yttrande men jag avstår med hänsyn till tiden. Jag hoppas emellertid att man i det fortsatta utredningsarbetet tar hänsyn till alla de skäl som talar mot en nedläggning av flygkåren i Täby. Jag anser att detta renodlade skolförband bör bibehållas. Möjlighet finns där att utvidga skolverksamheten, t.ex. med civil flygtrafikledarutbildning. Flygkåren sysselsätter i genomsnitt nära 900 personer. Företagsmässigt utgör kåren Täby köpings största företag och är således en stor tillgång för köpingen. Av de anställda som är bosatta i Täby är 315 personer tjänstemän och 70 arbetare sysselsatta med verkstadsoch servicearbete. Ekonomiskt innebär förbandet för Täby cirka 2,3 miljoner i skatteinkomster. Åtskilliga tiotals miljoner kronor har i Hägernäs investerats i utbildningsanordningar, och det är här inte fråga om enbart skolsalar och vanliga pedagogiska hjälpmedel. Nej, i utbildningsanstalten utbildas specialister, bl.a. stridsledare som från luftförsvarscentraler skall leda förbanden i luften, och härför krävs en alldeles speciell utrustning med bl.a. radar, radio, simulatorer och en stor dataanläggning. Att flytta skolan skulle kosta drygt 25 miljoner kronor. Den nuvarande utrustningen fungerar bra även om några smärre kompletteringar bör göras. Observera att det också är oklokt att flytta en skola, och alldeles särskilt en skola av denna typ, till en flottilj med flygverksamhet. Härtill kommer att det i lärarstaben ingår ett relativt stort antal synnerligen kvalificerade specialister, som kanske hellre tackar ja till anbud från andra håll än att tvingas flytta från täbyområdet. Jag är inte på något sätt emot rationalisering. Kanske kan en sådan ske genom att F8 i Barkarby och flygkåren i Täby får gemensam administration, om nu inte det bästa alternativet är att F8 i Barkarby läggs ned. Jag skall nu övergå, herr talman, till att beröra samordningen av försvarets verkstadsresurser. Verkstadsutredningens strukturundersökning av försvarets flygoch teleunderhållsverkstäder är endast delvis genomförd. Omfattande avsnitt återstår för utredningen att behandla, förutom de s.k. förbandsanslutna verkstäderna också en av de fyra centrala verkstäderna, nämligen AB Teleunderhåll i Växjö. Det ter sig därför naturligt och önskvärt att verkstadsutredningen får avsluta sina undersökningar innan statsmakterna slår fast några definitiva riktlinjer för underhållsapparatens utformning i framtiden. Att riksdagens beslut grundas på ett tillförlitligt underlag är särskilt angeläget med hänsyn till det djupa ingrepp i nuvarande verkstadsstruktur som en omvandling i enlighet med förslaget i proposition nr 109 innebär. I Västerås uppstår de allra allvarligaste konsekvenserna. Där nedlägges en central flygverkstad — CVV — som i dag har mellan 800 och 900 anställda. Med dessa ord har jag sammanfattat innehållet i de likalydande motionerna 1: 850 och II: 1099, bakom vilka står representanter för den socialdemokratiska riksdagsgruppen samt för centerpartiets, folkpartiets och högerpartiets riksdagsgrupper. Mer preciserat har motionärerna hemställt att verkstadsutredningen måtte åläggas att komplettera föreliggande utredningsmaterial med en undersökning av verksamheten vid TELUB i syfte att skapa underlag för förslag till 1969 års riksdag om hela den centrala flygoch teleunderhållsorganisationens framtida utformning. I avvaktan därpå bör enligt oss motionärer något beslut i frågan om avvecklingen av flygverkstaden i Västerås inte fattas. Hur har då statsutskottet ställt sig i denna fråga?

Med detta argument avstyrker utskottet motionerna. I och för sig är det glädjande att synpunkter på personalproblemen spelat en så viktig roll vid utskottets övervägande, att man avstyrker motionsyrkandena enbart med hänvisning härtill. Men frågan är, om utskottets slutsatser är riktiga eller felaktiga. Jag tänker inte ta upp själva sakfrågan till diskussion då detta faktiskt inte är nödvändigt. De personalorganisationer som är berörda av verkstadsutredningens och propositionens förslag har nämligen här gjort bestämda uttalanden. Jag utgår ifrån att kammarens ledamöter är beredda att instämma med mig i att de anställdas egna fackliga organisationer har goda förutsättningar att bedöma medlemmarnas reaktioner i samband med företagsnedläggelser. Försvarets civila tjänstemannaförbund och Försvarets civila personals förbund, som representerar den absoluta merparten av de anställda vid de centrala flygverkstäderna, har så sent som den 6 maj till statsutskottet ingått med en gemensam skrivelse, där man helt ställer sig bakom motionärernas förslag i nedläggningsfrågan. Med hänsyn härtill är det svårt att förstå att utskottet motiverar sitt avstyrkande av motionen med hänvisning till de olägenheter som uppkommer för de anställda, om de måste vänta ytterligare ett år på besked om verkstadens framtida utformning. För de båda förbunden utgör personalproblemen givetvis en central fråga, och jag utgår från att förbundens ställningstagande grundar sig på en samlad bedömning, där samtliga personalfaktorer av betydelse finns med i bilden. Det kan tilläggas att de båda huvudorganisationerna LO och TCO i sina remissyttranden har gått emot verkstadsutredningens förslag i CVV-frågan. TCO anför t.ex. att riksdagens beslut bör senareläggas i avvaktan på ett mer tillförlitligt utredningsunderlag. Ytterligare belägg för personalens inställning får man genom att läsa Vestmanlands Läns Tidning av den 17 maj. Där uttalar sig ett par representanter för en av personalens lokala fackliga organisationer vid västeråsverkstaden. Dessa representanters synpunkter överensstämmer helt med motionärernas. Mot bakgrunden härav anser jag det inte vara förmätet att starkt betvivla riktigheten av utskottets bedömning. Denna fråga är väsentlig i sammanhanget, eftersom den »pressande osäkerheten» för de anställda utgör utskottets enda argument för ett omedelbart beslut om nedläggning av flygverkstaden i Västerås. Härefter vill jag övergå till AB Teleunderhåll, den enda av de sammanlagt fyra centrala verkstäderna inom flygoch teleunderhållssektorn som undsluppit nedläggningshot genom att den inte har behandlats i verkstadsutredningens första etapp. TELUB har diskuterats vid flera tillfällen i denna kammare, första gången 1963 i samband med beslutet om dess tillkomst. Vid den tidpunkten rådde det stark optimism beträffande den framtida efterfrågan på underhåll av telemateriel. Riksdagens beslut grundade sig på planeringssiffror som innebar att personalstyrkan enbart vid de centrala televerkstäderna skulle öka med 1100 man mellan åren 1963 och 1967. Personalstyrkan antogs alltså komma att mer än tredubblas. Hur har det gått? Jo, i själva verket har tillväxten så gott som helt uteblivit. TELUB har för sin del ett par hundra man anställda i stället för de 800 som förutsattes skulle vara sysselsatta vid verkstaden redan under budgetåret 1966/1967. Detta ämne har som sagt tagits upp i riksdagen flera gånger i form av motioner, interpellationer och enkla frågor. Även riksdagens revisorer har intresserat sig för TELUB. I 1966 års berättelse beskrevs förhållandena vid verkstaden som otillfredsställande, varvid revisorerna fann det uppenbart att det kapital som investerats i TELUB inte kunde förräntas på ett godtagbart sätt med den låga sysselsättningsgrad som rådde under 1966. Det bör påpekas att sysselsättningen sedan dess inte nämnvärt ökats. Att TELUB:s inrättande utgör resultatet av en felbedömning av det fram tida teleunderhållsbehovet har redan klart utsagts av försvarsministern. Men detta misstag blir väl inte mindre av att man på ansvarigt håll för all framtid och till varje pris söker värna om växjöverkstadens existens. Eller strävar regeringen efter att upprätthålla något slags prestige för prestigens egen skull? Hur skall man annars kunna förklara, att TELUB inte fanns med från början bland de verkstäder, som ingick i verkstadsutredningens uppdrag att undersöka? Hur skall man vidare förklara att regeringen lägger fram förslag om nedläggning av CVV utan att över huvud taget låtsas om TELUB:s existens? Kan något rimligt skäl anges för att TELUB bör undantas från de överväganden som gjorts beträffande de tre centrala verkstäderna i Arboga, Malmslätt och Västerås? Vad som kan anföras är att TELUB utgör en realitet och att alla parter bör göra sitt bästa för att förränta det kapital som insatts och bereda sysselsättning för dem som i dag arbetar vid verkstaden. Men denna argumentering passar lika väl in på centrala verkstaden i Västerås, kanske t.o.m. bättre, med hänsyn till att det för västeråsverkstadens del rör sig om större investeringar än i Växjö i fråga om såväl realkapital som personal. Jag har ingen förutfattad mening om TELUB, inga färdiga åsikter om huruvida verkstaden bör läggas ned eller finnas kvar i framtiden. Det är därför jag anser att TELUB-frågan bör utredas, dock inte efter det att man redan bestämt sig för att avveckla andra nu befintliga underhållsverkstäder. Eftersom man på regeringshåll inte delar denna uppfattning kanske man i själva verket redan = utstakat TELUB:s framtida verksamhet. Vill försvarsministern eller någon annan företrädare för regeringen i så fall redogöra för, om det ligger någonting i de båda personalförbundens skrivelse till statsutskottet i fråga om förutsägelserna att TELUB ytterligare kommer att byggas ut, i första hand ge nom att teleunderhållsuppgifter överförs från centrala flygverkstaden i Arboga till just TELUB i Växjö? Vill statsrådet därefter ange på vilka grunder det ansetts riktigt att förbise TELUB i de undersökningar, som lett fram till förslaget om att verkstaden i Västerås skall avvecklas? Det finns fler problemställningar, som framkallat betänksamhet gentemot regeringsförslaget. För att återvända till Vestmanlands Läns Tidning och personalrepresentanternas uttalanden, så är man märkbart skeptisk mot bla. verkstadsutredningens och flygförvaltningens bedömningar att underhållet på flygplan kommer att bli så mycket mindre i fortsättningen. Nu har det varit en svacka vid verkstaden i Västerås, framhåller man, och troligen kommer denna också att hålla i sig under en del av år 1969, men därefter blir det enligt tillgängliga uppgifter en uppgång. Finns då inte centrala flygverkstaden i Västerås längre får man vara beredd på att försvarets fabriksverk måste sätta in ganska stora nyinvesteringar för att klara flygplansunderhållet. Så långt de båda personalrepresentanterna. Har de rätt eller fel? är det inte så, att arbetsbeläggningen vid västeråsverkstaden är något större i dag jämfört med de uppskattningar om nuläget, som gjordes så sent som för ett år sedan? Är det inte vidare riktigt att flera flygplansmodifieringar just nu planeras, som inte ingått i tidigare beläggningsprognoser och som för CVV:s del kan innebära ökad sysselsättning? Om detta är med sanningen Överensstämmande, kan man då utan vidare avfärda de CVV-anställdas framtidsbedömning? Jag har här ställt en rad frågor, och jag vill ställa ytterligare en. Är månne riksdagen i färd med att göra om misstaget från 19632 Den gången bestod misstaget i att inrätta en verkstad. I dag gäller det ett beslut om en verkstads nedläggning. Kan inte försvarsministern eller någon annan initierad bedömare ge klart besked om att det är orealistiskt att tro på ett ökat behov av flygunderhåll, så utgör blotta tveksamheten 1 denna fråga ett fullt godtagbart skäl för att uppskjuta avgörandet om CVV. Inom ett år bör det finnas möjligheter att beräkna den framtida produktionstrenden inom denna bransch. Utskottet har fäst förhållandevis stort avseende vid de personalproblem som emotses vid CVV till följd av beslut om verkstadens nedläggning. Utskottet framhåller bl.a. att pågående undersökningar inom fabriksverket för att till CVV förlägga annan verksamhet än flygunderhåll bör intensifieras. Det är i och för sig värdefullt att utskottet så kraftigt understryker nödvändigheten av en personalvänlig handläggning av verkstadens Öövertalighetsproblem, det vill jag kraftigt understryka. Vissa ytterligare preciseringar hade emellertid varit önskvärda i utskottets skrivning dels för att ge myndigheterna vägledning i deras fortsatta personalarbete, dels för att lugna de anställda med en så utförlig information som möjligt om vad de har att vänta sig för framtiden. Herr talman! Personligen har jag den uppfattningen, att storleksordningen av de personalproblem som kommer att drabba CVV under de närmaste åren är mer eller mindre direkt beroende av riksdagens beslut i detta ärende. Det torde knappast vara möjligt att genom tillförsel av ersättningsproduktion tillfredsställande klara dessa problem vid västeråsverkstaden. Jag vill fördenskull inte ha sagt att verkstaden under inga förhållanden bör avvecklas. Men jag anser att det även med hänsyn till svårigheterna på personalsidan vore lämpligt och önskvärt — för att inte säga anständigt, om frågan ses ur arbetsgivarsynpunkt att ett sådant beslut grundar sig på ett utredningsunderlag som är betydligt mer genomarbetat än det som för närvarande är tillgängligt. Jag ber att få yrka bifall till motionsparet I:850 och 1II:1099. Jag fäster så stort avseende vid hur kammarledamöterna ställer sig i denna fråga att jag, när det blir aktuellt på fredag, kommer att begära votering och rösträkning.

Det meddelande, som i går nådde oss om vår kammarkamrat Gideon Froms bortgång, har fyllt oss alla med djup förstämning. Han var sedan många år ledande kommunalman i sin hemstad Skövde. Med stor sakkunskap ägnade han sig åt näringslivets och speciellt småföretagsamhetens problem, och han nedlade också ett betydelsefullt och självuppoffrande arbete inom ungdomsoch soldathemsverksamheten. I riksdagen invaldes Gideon From så sent som år 1964. Han var verksam i tredje lagutskottet, allmänna beredningsutskottet och riksdagens lönedelegation. Under den korta tid han fick tillfälle att deltaga i kammarens arbete tillvann han sig sina riksdagskamraters aktning, uppskattning och tillgivenhet. Vi lyser frid över Gideon Froms minne.

Herr talman! Med hänsyn till att försvarsdebatten under onsdagen var mycket ingående skall jag inte beröra de allmänna principerna i försvarsfrågan, utan skall endast ta upp några spörsmål i statsutskottets utlåtanden nr 122 och 124. I statsutskottets utlåtande nr 122 behandlas motionsparet I: 852 och II: 1112, som gäller utökningen av flygvapnets flygtransportorganisation. Vi föreslår i motionerna anskaffandet av ytterligare två transportflygplan av typ C 130 Hercules under budgetåren 1968 70 med ett plan vartdera budgetåret. För nästkommande budgetår har vi föreslagit ett anslag på 14 miljoner kronor för den första beställningen. Genom att göra beställningen på två plan samtidigt kommer man att kunna nedbringa priset avsevärt. Detia kan synas vara en mycket liten fråga i den stora försvarsdebatten och i det stora komplex som försvaret utgör. Transportorganisationen inom flygvapnet, vilken betjänar hela försvaret och även civila statliga myndigheter, är dock av mycket stor betydelse för en riktig användning av försvarets resurser. För närvarande har man i flygvapnets transportorganisation endast ett plan av typen C 130. Varje sådant flygplan har en sådan kapacitet att det i och för sig uppfyller de krav man kan ställa på en effektiv transportorganisation. Med endast ett flygplan kan emellertid planeringens krav inte tillgodoses i erforderlig utsträckning. Man måste planera för lång tid framåt, och om detta enda flygplan inte skulle vara flygdugligt vid något tillfälle på grund av fel eller översyn rubbas hela transportprogrammet. De övriga flygplan som ingår i transportorganisationen är, såsom även anförts i motionen, gamla och inte ändamålsenliga. Planen av typen DC-3 skall utgå ur organisationen redan år 1970. Dessa är för övrigt mycket gamla och drar mycket stora tillsynskostnader. Övriga flygplan, som är av typen Pembroke, har ett mycket begränsat användningsområde. De kan endast ta åtta passagerare och mycket liten last av gods. Flygplan typ Hercules kan däremot ta över 90 personer och 20 ton materiel.

När man inte kan använda flygvapnets transportorganisation måste man tillgripa andra transportmöjligheter, och det har befunnits nödvändigt att förhyra både svenska flygbolags och utländska flygbolags flygplan för att sköta den transport som erfordras för försvaret. Detta blir oerhört dyrt, ty inte heller dessa organisationer kan planera på ett riktigt sätt, och därest man skall ta ut flygplan från t.ex. redan planerade charterresor blir kostnaderna höga. Utskottet redovisar att en undersökning pågår inom försvarsdepartementet för anskaffning av ifrågavarande flygplanstyper. Jag hoppas att den snarast kommer att slutföras. I utskottets skrivning har man också framhållit att motionerna är värda att beakta. Detta får uppfattas så att man ger försvarsdepartementet uppdraget att genomföra projektet och anskaffa två stycken Hercules-flygplan till flygvapnet. Herr talman! På denna punkt skall jag inte ställa något yrkande, utan jag avvaktar den undersökning som pågår. Jag skall övergå till statsutskottets utlåtande nr 124.

När det gäller självskyddsutbildningen vill jag — utöver vad jag anfört i motionen — framföra några synpunkter. Självskyddsutbildningen är av utomordentligt stor betydelse för samhället. Den är en allmänhetens utbildning i Civilförsvar. Den lär oss hur vi skall förfara om vi hastigt blir utsatta för angrepp och hur vi skall förfara vid ett utrymningstillfälle. Denna utbildning är av stor betydelse, men den skall meddelas på rätt sätt och till de rätta personerna. Enligt de undersökningar som gjorts har man lagt huvuddelen av denna utbildning på skolungdom, För att utbildningen skulle införas har man i anvisningarna angivit att densamma i första hand skulle avse dem som är utrymningsberättigade, främst folk boende i utrymningsorter. Utskottet redovisar att antalet grundskoleelever som under budgetåren 1964 67 genomgått denna utbildning utgjorde i genomsnitt 36,5 procent av totala antalet kursdeltagare. Jag har i min motion angivit att cirka 80 procent var skolungdom. Jag konstaterar att utskottet i sin redovisning inte tagit hänsyn till de elever som studerar vid gymnasier, fackskolor, yrkesskolor och andra utbildningsanstalter. Om dessa emellertid räknas med tror jag att resultatet blir det som jag redovisat — den undersökningen avser endast ett år — och att de studerandes andel alltså utgör cirka 80 procent. Det är av betydelse att orientering om civilförsvarets verksamhet även i fortsättningen ges åt skolungdom i grundskolan. Men jag vill understryka att utbildningsverksamheten bör överföras till skolöverstyrelsen. Det gäller inte enbart för grundskolan, utan det gäller även den utbildning som skall bedrivas vid andra utbildningsanstalter. Jag finner av utskottsutlåtandet att civilförsvarsförbundet nu tagit kontakt med skolöverstyrelsen för att söka nå resultat. Och min mening är, som jag framhållit, att skolöverstyrelsen och inte civilförsvarsmyndigheterna skall svara för denna utbildning. Utbildningen bör uppföras på schemabunden tid — jag anser det inte riktigt att, såsom hittills skett, i stor utsträckning ta i anspråk idrottsdagar och andra lovdagar för detta ändamål. I så fall bör den tid som erfordras överföras från idrottsoch lovdagar till sehemabunden tid. — En följd av att utbildningen överflyttas på skolöverstyrelsen blir att 50 procent av det anslag, som nu föreslås bli beviljat, överförs till skolöverstyrelsen. Detta är helt riktigt. Det anförs att vissa åtgärder vidtas för att nå även andra grupper i samhället än skolungdomen. Sålunda har inom civilförsvarsförbundet tillsatts en kvinnokommitté. Jag vet att denna verkat i många år och sökt nå framför allt hemmafruarna, men resultatet har inte blivit det man hoppats på. Jag har i motionen anfört att man bör försöka finna andra vägar för denna utbildning. Man borde enligt min mening kunna utnyttja TV. Utskottet har konstaterat att detta endast kan bli fallet i speciella situationer, t.ex. i ett skärpt utrikespolitiskt läge. Men också andra utbildningsmetoder kan användas. En har redan civilförsvarsförbundet prövat via skolöverstyrelsen, men jag tror att man också skulle kunna hitta andra sätt att sköta utbildningen, om en utredning beträffande detta verkställdes. Riktlinjerna i detta sammanhang är nog något oklara. Jag finner det därför nödvändigt att utreda frågan vidare. Jag har också i min motion anfört att man borde överföra större delen av anslaget till civilförsvarets övningsverksamhet. Jag har tagit upp den frågan av den anledningen att det är civilförsvarets övningsverksamhet som utgör dess beredskap. Kan man inte öva folket inom denna organisation är den inte heller effektiv. Den som genomgått grundutbildning vid civilförsvarets skolor måste snarast efter utbildningens avslutning vara med om Övningar för att bli väl underkunnig om utnyttjandet av den materiel som står till förfogande. Jag har också tagit upp problemet beträffande var man skall bedriva övningar. Jag anser att man skall överföra en del av anslaget för självskyddsutbildning till övningsverksamhet i de speciellt känsliga områdena, d.v.s. de områden där stor anfallsrisk föreligger. Där borde man öva mer effektivt och i större omfattning än man nu gör. Herr talman! Jag skall inte heller på denna punkt ställa något yrkande, utan jag hoppas att de kontakter som civilförsvarsförbundet tagit med skolöverstyrelsen skall ge resultat. Jag får väl återkomma vid ett annat tillfälle när det gäller den övriga verksamheten.

Herr talman! Jag tänker inte ge mig in på den allmänna försvarsdebatten och frågan om den stora kostnadsramen för försvaret utan tänker ta upp en detaljfråga i statsutskottets utlåtande nr 124. Alldenstund jag med stor tillfredsställelse hälsar alla strävanden som går ut på att försöka skära ned ramen för försvarskostnaderna ansluter jag mig helt till tanken på en strukturrationalisering även inom försvarets verkstadsorganisation. Den fråga jag ämnar ta upp gäller verkstadsutredningens av departementschefen biträdda förslag att lägga ned centrala flygverkstaden i Västerås. Även utskottet ansluter sig till detta förslag. Jag kan i detta sammanhang inte underlåta att ta upp ett par frågor som ligger något tillbaka i tiden. För några år sedan arbetade en utredning med frågan var utbildningen av teknologie magistrar skulle ske. Sakkunniga har också utrett frågan var de tekniska högskolorna skall ligga. Sakskäl anfördes från utredningarnas sida för att Västerås var lämplig förläggningsort beträffande båda dessa utbildningsgrenar. Regeringen och statsutskottet hade en annan uppfattning och ansåg att verksamheten skulle förläggas till andra platser.

Jag skulle kunna vara elak och säga att man hade hoppats att regeringen och utskottet även denna gång skulle ha gått emot utredningens sakkunniga. Jag skall inte vara så elak, och jag skall inte heller vara lika inkonsekvent och i detta fall gå emot utredningen. Jag har, som sagt, den uppfattningen att man bör undersöka alla möjligheter till rationaliseringar även på försvarets område. Därför är jag beredd att ansluta mig till dessa tankegångar. Jag har erinrat om att nedläggningen berör över 900 anställda. Jag tror att ingen beskyller mig för överdrift när jag säger att en sådan nedläggning på vilken annan ort som helst i Sverige skulle ha betraktats som katastrofal. Därför är det väl också ganska naturligt att man såväl bland de anställda som hos de kommunala myndigheterna i Västerås betraktar detta steg som mycket ödesdigert. Detta intryck understryks ytterligare genom att man i västeråsområdet, när vi skrev vår motion för någon månad sedan, hade lika många arbetslösa som det antal anställda som kommer att drabbas av denna nedläggning. I den motion — II: 1099, likalydande med motionen I: 850 — som jag har skrivit under yrkar vi på att beslutet skall uppskjutas tills vissa andra utredningar har gjorts. Utskottet säger i sin kommentar till motionsparet att ett uppskov skapar en »pressande osäkerhet» bland personalen, som kommer att leva i ovisshet en längre tid. Jag delar uppfattningen att ju längre man skjuter på det definitiva beslutet, desto längre bibehåller man den oro och osäkerhet som är rådande. Men om man kan säga detta om ett uppskovsyrkande, gäller ju precis samma sak om vad utskottet hänvisar till, nämligen de pågående undersökningarna om möjligheterna att till CVY förlägga annan tillverkning. Jag är emellertid mycket tillfredsställd — och kommer med all sannolikhet att gå på utskottets linje i detta avseende — när utskottet anför att dessa undersökningar skall forceras. Jag vill mycket kraftigt understryka att just osäkerheten är ett stort problem för närvarande både för de anställda och för Västerås stad som kommunal myndighet. Att få snabbt besked är således ett starkt krav. Jag uttalar mig för utskottets skrivning just med utgångspunkt från dessa krav och på grund av att man begär att undersökningarna skall forceras. Jag gör detta även i medvetande om att redan nu stora ansträngningar har gjorts för att få annan verksamhet förlagd till CVV. En bidragande orsak till att jag ansluter mig till utskottets hemställan är också att jag anser mig kunna ha vissa förhoppningar om att snabba åtgärder kommer att vidtagas på grundval av det beslut som vi är beredda att fatta och som bl.a. innebär att CVV skall överföras till försvarets fabriksverk. Att CVV får en ny huvudman bör innebära ökade möjligheter att fortsätta verksamheten i CVV:s lokaler. Jag är förvissad om att den nye huvudmannen kommer att ta hänsyn till det arbetsmarknadsläge som är rådande i västeråsregionen vid avvecklingen av CVV, vilken är avsedd att genomföras fram till år 1971. Med detta har jag velat understryka vad utskottet uttalat om behovet av att dessa undersökningar starkt forceras.

Även av denna anledning är således ett snabbt besked synnerligen värdefullt.
Herr talman! Jag vill bara slå fast att herr Hammarberg, som untertecknat denna motion, tar avstånd från vad personalorganisationerna har sagt här. Försvarets civila tjänstemannaförbund och Försvarets civila personals förbund ställer sig helt bakom motionen. TCO har också ställt sig bakom motionen. Vidare har en av de fackliga organisationerna uttalat sig i Vestmanlands Läns Tidning på ett sätt som innebär ett understrykande av att hemställan i motionen är riktig. Dessutom har herr Hammarberg inte tagit hänsyn till den större frågan, principfrågan, d. v. s. att man också borde ha behandlat frågan om TELUB:s framtid, när man tog ställning till eventuell nedläggning av verkstaden i Västerås. Det tycker jag är märk ligt. Nu (kommer det alltså att bli så att man lägger ned verksamheten i Västerås och överför underhållsuppgiften eventuellt till Arboga. Men för att TELUB sedan skall få uppgifter i Växjö måste uppgifter föras från Arboga till Växjö. Det är en mycket märklig metodik när man skall rationalisera, det sade jag redan i onsdags. Jag är inte emot rationalisering, men när det går till på det här sättet, då tar jag avstånd.

Herr talman! Jag finner mig föranlåten att begära ordet för en mycket kort replik.

Herr talman! I dagens stora problemkomplex skall jag bara ta upp en enda fråga, men det är en fråga som behandlats på ett högst anmärkningsvärt för att inte säga lättvindigt sätt. törns flygflottilj i skall ske nu.

Jag var under hela hennes anförande mycket nyfiken på vad hennes slutsats skulle bli, men jag förstår indirekt, även om jag inte begriper hela argumentationen, att hon går på utskottsmajoritetens linje. Låt mig först som sist konstatera att risken är stor att man hoppar i galen och betydligt dyrare tunna. Å andra sidan kostar det inte ett enda öre att skjuta på beslutet tills frågan blir ordentligt utredd. Det är här fråga om att åstadkomma en omedelbar effekt genom att låta en division försvinna. Men det blir då ingenting annat än en ren papperstransaktion, eftersom denna division inte existerar i sinnevärlden; sedan ett år tillbaka är den nämligen satt på vakans. Nästa indragningsåtgärd beträffande divisioner och annat har planerats till den 1 januari 1971, d.v.s. om över två och ett halvt år. Man kan verkligen begära att inte ett sådant indragningsförslag skall framläggas förrän det kunnat konstateras huruvida syftet med denna indragning, nämligen att spara pengar, därmed uppnås. När man sedan kommit så långt, kanske det visar sig att det inte är alldeles säkert att det just är F 18 som skall dras in. Vi har i Stockholms omedelbara närhet Barkarby flygfält, som ligger i nära anslutning till Järvafältet. Man kan verkligen säga, att samhället här utövar hårda påtryckningar på detta fält. Järfälla kommun har upprepade gånger uttalat den meningen att Barkarby flygfält bör friges i samband med bebyggelsen av Järvafältet. Fru Lewén-Eliasson var inne på denna tankegång, och det lyste igenom i hennes anförande att hon nog helst såg att F 8 på Barkarby först kom i fråga för en nedläggning. Av någon outgrundlig anledning sade hon emellertid inte detta rent ut. Nu skall denna fråga också utredas, men det är så dags när beslutet skall fattas i dag. Jag hoppas att denna utredning skall bli mera grundlig och objektiv än den som ligger till grund för dagens beslut. Men låt oss ett ögonblick gå tillbaka och se hur det ansvariga statsrådet har hamnat i dagens situation. Det var nedprutningen av de 350 miljonerna, som år 1966 aktualiserade en tidigare förebådad indragning av jaktdivisioner. Frågan togs upp i 1967 års statsverksproposition och ledde till att försvarets fredsorganisationsutredning tillsattes i februari 1967. Denna framlade i maj 1967 sitt första delbetänkande vari föreslogs indragning av Göta flygflottilj, F9. I december 1967 framlade utredningen sitt nästa delbetänkande vari föreslogs indragning av dels Roslagens flygkår, F 2, dels Södertörns flygflottilj i Tullinge, F 18; det innebär sammanlagt tre divisioner. Detta förslag skilde sig i vissa avseenden från förslaget om F 9. Beträffande det senare var det fråga om en total nedläggning av hela verksamheten; för F2 däremot måste all där bedriven verksamhet — hela markskolningen i flyget, hela underhållsapparaturen, underhållsverksamheten etc. — vara kvar. Vad utredningen sade var endast att verksamheten borde kunna förläggas till andra förband, men detta var tyvärr ej närmare utrett. Utredningen föreslog ändå att F 2:s fredsadministration, d.v.s. själva ledningen, skulle dragas in, men ytterligare utredningar förutsattes. För F 18 föreslogs en indragning, som omfattade såväl jaktflygdivisionerna som fredsadministrationen, före den 1 juli 1971. Vissa delar av F18 — stridsledningsoch luftbe vakningsförbanden, <väderlekstjänsten och säkerhetstjänsten, som måste vara kvar — föreslog utredningen skulle administreras av andra förband. Jag är ledsen att behöva säga att någon utredning av dessa problem och konkreta förslag inte fanns redovisade. Vidare antyder utredningen att F 18:s fält och övrig mark behövde behållas i försvarets ägo. Den kommande användningen borde också närmare utredas.

Det framgår med all tydlighet att utredningens förslag beträffande F 2 och F 18 icke på något sätt var fullständigt; och det är väl en offentlig hemlighet att förslaget avpressades utredningen långt innan den var klar. Utredningen har inte redovisat flera stora konsekvenser av sitt förslag. Vid remissbehandlingen har förslaget blivit mycket illa åtgånget. Överbefälhavaren säger sammanfattande, att det inte går att lägga utredningen till grund för ett beslut. Landsorganisationen är ovanligt skarp i sitt yttrande. Man vänder sig i mycket bestämda ordalag mot en nedläggning, finner de ekonomiska fördelarna fiktiva och anser att utredningen inte har presterat en godiagbar ekonomisk grund för ett nedläggningsbeslut. Försvarsministern har likväl föreslagit avveckling av flygdivisionerna. Beträffande administrationen har han däremot inget förslag, inte heller om hur flygfältet i fortsättningen bör användas och hur det, som blir kvar av flottiljen, skall ledas. som ett motiv för nedläggning pekat på att behovet av investeringar är särskilt stort vid F 18. Den nämner en siffra på 26,5 miljoner kronor. För att belysa den kan nämnas att om man flyttar F 2 till Tullinge, vilket tydligen föresvävar utredningen, skulle merkostnaderna uppgå till över 25 miljoner kronor, d.v.s. en siffra i nästan samma storleksordning. Vid fortsatta utredningar har det framkommit starka indicier på att dessa 26,5 miljoner kronor, d.v.s. de pengar som behöver investeras i F 138, kan reduceras avsevärt. Dessutom har det framhållits att de föreslagna investeringarna innebär ett färdigbyggande av den nu halvfärdiga och faktiskt för närvarande oanvändbara berghangaren, vilket i sin tur för med sig att Tullinge får en större och mera säker berghangar än någon annan bas i Sverige. Med hänsyn till tullingebasens stora betydelse i krig — på den punkten är alla ense — har det ansetts att ett färdigställande av berghangaren är ytterligt angeläget. Dessutom ligger redan nu nedlagda kostnader på omkring 10 miljoner kronor till ingen nytta, eftersom berghangaren inte är inredd. Det förefaller också vara ett slöseri att av de sex berghangarer som finns kommer fyra att ligga på nedlagda flottiljer. Genom att F 18 har bytt flygplanstyp har tidigare gjord beräkning av bullermattor gjorts om. Härvid har det visat sig att ingen del av den tätbebyggelse som planeras enligt den regionplaneskiss som finns för stockholmstrakten och gäller bebyggelse fram till år 2000 kommer under bullermattorna. Detta beror bl.a. på att man just i denna del av Södertörn lagt ut stora fritidsområden som kommer att ligga innanför bullermattorna. Man avser också att här dra fram de framtida motorvägarna. Man kan anse att F 18:s bullerproblem är mycket små och att F 18 i detta avseende har det bästa läget av samtliga våra flygflottiljer. I detta sammanhang bör man beakta att civilflyget har helt andra bullermattor. Ett överflyttande av civiltrafiken till Tullinge — en tanke som föresvävat någon — skulle, bortsett från ombyggnadskostnader på 150 å 200 miljoner kronor, medföra nya och mycket besvärande bullerproblem, något som bl.a. Botkyrka kommun har anfört. Vad beträffar frågan om luftrummet har samordning meilan civiloch militär flygtrafik nu skett. Problemen är helt lösta, och man har en mycket väl fungerande <samordningsorganisation. Tillkomsten av synnerligen förnämliga radarstationer — både civila och militära — har bidragit till att lösa denna fråga, som nu alltså inte kan påverka indragningen. När det gäller personalfrågorna talar LO om den löslighet som kännetecknar utredningen. Herr Wennerfors citerade i onsdags ett uttalande ur det fackförbundsyttrande, vilket LO har avgivit som sitt eget. Jag anser att det uttalandet inte far illa av att upprepas. I yttrandet heter det: »Personalfrågorna som i högsta grad är beroende av hur man fördelar verksamheten kan inte komma i betraktande förrän man fortsatt och fullföljt utredningen men nedläggning föreslås ändå. Man visar här något som förbundet vill beteckna som som nonchalans inför personalfrågor DB ee —N Jag undrar vad herr Gustafsson i Uddevalla säger om att LO betecknar detta som nonchalans inför personalfrågorna.

Beträffande de operativa konsekvenserna vill jag citera en passus i överbefälhavarens remissvar: »Den försvagning av luftförsvaret, som den nu föreslagna flottiljindragningen innebär, är operativt mycket allvarlig.

En ordning som i likhet med såväl F 9 som F 2 och F 18 utredningen innebär dels halvgjort arbete och dels ett utelämnande av personalfrågorna måste definitivt stoppas.

Men, herr talman, statsrådet och utskottsmajoriteten har velat demonstrera att de är handlingskraftiga och drar därför in flygförband. Den handlingskraften hade varit mera värd om den mynnat ut i uppbyggande åtgärder i stället för nedrivande. Jag yrkar bifall till reservation 4.